Herr talman! Jag tackar herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet på det allra hjärtligaste för det utförliga svaret på min interpellation om den västtyska Leberpla nen och dess konsekvenser för vårt land. Jag noterar med glädje statsrådet Lundkvists försäkran att statsrådet mycket noga kommer att följa utvecklingen och vidta de åtgärder till vilka situationen kan föranleda för att tillvarata vårt lands intressen på detta område. Jag hyser förtroende för statsrådet Lundkvists engagemang och intresse för saken. Det är inte utan en viss oro man inom näringslivet ser vissa tendenser till att lägga restriktioner och en alltför tyngande avgiftsbörda på lastbilstrafiken. Detta ökar kostnaderna för utrikeshandeln. För de s.k. firmabilarna blir de nu föreslagna avgifterna i Västtyskland rent prohibitiva, men det betyder kanske i stort sett inte så mycket. även för den yrkesmässiga lastbilstrafiken blir emellertid avgiften en icke obetydlig kostnad. Upplysningen att skattehöjningen i praktiken begränsas till 0,25 pfennig per tonkilometer var värdefull. Det blir alltså den effektiva merkostnaden för oss — det har inte varit helt klart förut. Men för en enda transport på 25 ton med en stor lastbil sträckan Travemände—Basel blir avgiften i alla fall 327 kronor. Det är ju inte så litet. Det nuvarande licenssystem som upprätthålles på Västtyskland är redan det förenat med olägenheter, och det händer att det stoppar upp trafiken. Ganska stor ovisshet råder nu om konsekvenserna för transporterna och om den omläggning av transportvägarna som kan komma att bli följden. Godset kan komma att ta nya vägar. Särskilt gäller ovissheten vad den av herr statsrådet nämnda eftergiften av avgiften för transport av gods med långtradare som omlastas i de tyska hamnarna för en transportsträcka av högst 170 kilometer kan komma att föra med sig för de svenska konkurrensförhållandena. Tydligen kommer en viss övergång till fartygstransporter för lastbilar och containers att ske. Jag vill ytterligare fästa statsrådets uppmärksamhet på att man även i Frankrike är inne på samma tankar. I nationalförsamlingen föreligger ett förslag — kanske har det redan antagits — om mycket kraftigt höjda avgifter för fjärrgodstrafiken med lastbilar. Även dessa avgiftshöjningar berör givetvis svenska intressen. Jag ber herr statsrådet hålla ett vakande öga även på den detaljen. Över huvud taget är det oroväckande att restriktioner i olika hänseenden skapas för den internationella lastbilstrafiken med de stora fördelar som denna innebär för godstransporterna från dörr till dörr. Snabbheten och säkerheten för godset är här oöverträffbar till näringslivets gagn. Det är, herr talman, fara värt att Leberplanen kommer att smitta av sig över hela EEC. Man skall ju harmoniera även transportpolitiken. Herr statsrådet Lundkvist menade att det är ett område där det föreligger svårigheter för en harmoniering, men det är inte uteslutet att en sådan harmoniering kommer att genomföras ändå. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att statsrådet Lundkvist har en kollega i England som heter Barbara Castle och som nyligen för Englands del varit inne på liknande tankegångar som Leberplanen. Det kan vara fara värt att alla dessa strävanden leder till en allmän europeisk planhushållning och dirigering av godset. Dessa står i stark kontrast till en liberalisering och principen om trafikanternas rätt att fritt välja transportmedel. Jag hoppas och förutsätter att dessa tankegångar inte kommer att bli aktuella för oss. Jag tackar ännu en gång herr statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag vill bara göra en liten kommentar till herr Jacobssons inlägg för att vi inte på någon punkt skall missförstå varandra. Självklart tycker jag det är rätt att man i Leberplanen resonerar på det sättet att de olika trafikmedlen skall bära sina kostnader. Det är något som vi eftersträvar även i Sverige. När man tittar på vad Leberplanen syftar till i sina slutomgångar, och när man ser på den allmänna trafikpolitik som vi försöker föra, kan man säga att målsättningen för den tyska och den svenska trafikpolitiken på sikt är principiellt ganska likartad. Tyskarna har såvitt jag kan förstå ett sämre utgångsläge när det gäller att nå fram till de målsättningar som i stort sett är gemensamma. De tvingas att tillgripa drastiska regleringar, som i och för sig alltid för med sig risken av stelbenthet, medan vi har förhoppning om att vi genom en konkurrens på lika villkor skall komma fram till denna riktigare fördelning av transporter på lämpliga trafikmedel. Vi hoppas att vi skall kunna komma dithän att vi genom en konkurrens på lika villkor mellan de olika trafikmedlen och en så långt som möjligt riktig belastning i ekonomiskt avseende av trafikmedlen skall få en arbetsfördelning som gör att exempelvis statens järnvägar i alla avseenden blir ett konkurrenskraftigt företag när det gäller de långväga och tunga transporterna. Alla tendenser tyder på att vi i linje med den trafikpolitik vi för är på väg att få till stånd en sådan trafikutveckling. Då är det, såvitt jag förstår, till fördel att vi slipper gå den hårda väg som Leberplanen har tvingats att räkna med.

Jag hade förmånen att vara med på en konferens i Paris i början av veckan, där sådana här frågor stod på dagordningen, och det kan sägas att dessa frågor sannerligen är internationella problem. Vad beträffar förhållandet mellan järnvägstrafik och lastbilstrafik är situationen i betydande grad ganska likartad runtom i Europa. Jag vågar säga att vi genom det sätt på vilket vi från svensk sida har börjat tackla dessa problem bör ha möjligheter att klara uppgiften att åstadkomma en god trafikförsörjning med större smidighet än i många andra länder, där man nu uppenbarligen tvingas att tillgripa mycket hårda och kanske ofta mycket stela regleringar.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

Bestämmelserna om skatteutjämning för landstingen innehåller en märklig särbestämmelse, den s.k. garantiregeln, som gör att inget landsting kan få mindre bidrag än om de gamla bestämmelserna från åren 1957 och 1962 fortfarande skulle ha gällt. Denna favör, som icke kommer storstäderna till del, irriterade mig från början. Jag har utan framgång motionerat tre gånger med något olika yrkanden i frågan. Först i våras, när min sista motion skulle avslås, fick jag den verkliga förklaringen till denna märkliga garantiregel. Ingen har under åren dessförinnan öppet velat tala om det verkliga förhållandet. Regeln tillkom som en eftergift till landstingen vid förhandlingarna om övertagandet av mentalsjukvården från staten. I klarspråk har man inte velat säga detta. En del av förklaringen till denna förtegenhet kan vara att man inte lämnat storstäderna motsvarande förmån. Mycket kortfattat beskrivet gick förhandlingarna till så, att överenskommelsen med landstingen träffades först, och sedan förhandlade man med storstäderna gemensamt för att fastställa grunderna för dessa. Från statens sida åberopades då landstingens villkor, som i tillämpliga delar även blev gällande för storstäderna. Därvid tog man icke hänsyn till effekten av garantiregeln. Förhandlarna från min stad kände i varje fall icke till någonting om detta. Inom parentes vill jag gärna deklarera, att jag härmed inte påstår att Malmö stad totalt sett gjort ett dåligt avtal. Utgångsläget för landsting och storstäder var ju helt olika. Jag vet att uppgörelsen innebar en förbättring för oss och en avlastning i förhållande till utgångsläget. Redan år 1966 skulle en tillämpning av garantiregeln på en tredjedel av skatteunderlaget — som anses motsvara de landstingskommunala funktionerna — ha gett storstäderna 17 miljoner kronor, ett belopp som efter hand vuxit. Det rör sig alltså om ganska stora pengar som dessa tre städer borde ha fått, därest behandlingen i detta avseende skulle ha varit likformig jämfört med landstingen. Jag var ofin nog att påstå att finansministerns svar innehöll något som jag tolkar som en felaktighet. Det är när han säger att den s.k. garantiregeln icke åberopades när förhandlingarna fördes med landstingen centralt hösten 1965 och lokalt i början av år 1966. Jo, herr finansminister, den åberopades nog. Jag har med mig en tjock lunta, dagtecknad den 14 september 1965, skriven av statens nämnd för förhandlingar med kommuner och ställd till landstingen och Landstingsförbundet. Det är tydligen grundhandlingen för den förhandlingsomgången. På sidan 4 talas det om att man kommit så långt att det som från början — år 1963 i december — beräknades ge totalt mellan 85 och 100 miljoner kronor nu skulle ge cirka 115 miljoner kronor mer år 1966 än året 1965. Det var ingen dålig tillväxt under ett par år. I verkligheten blev det större siffror än så. Bidraget till landstingen ökade från 191 miljoner kronor år 1965 — det sista »gamla» året — till 354 miljoner kronor år 1966, eller en ökning med 163 miljoner kronor. Sedan anförs det: »Bidraget är så konstruerat att det i framtiden beräknas utgöra en praktiskt taget oförändrad andei av kommunernas utdebiteringsbehov. I den mån detta stiger kommer också skatteutjämningsbidraget att stiga.» Herr finansminister! Vad är detta om icke en indirekt beskrivning av garantiregelns effekt i kombination med huvudregeln? Ordet garantiregel nämns visserligen icke. Det är för övrigt ganska intressant detta med den automatiska stegringen vid utdebiteringshöjningar. Jag har på nära håll sett detta. Malmöhus län fick sitt bidrag höjt genom en utdebiteringshöjning på kr. 1:50 med 3,2 miljoner kronor upp till drygt 16 miljoner kronor. Malmö stad borde ha haft — vid likvärdig behandling — cirka 4 miljoner kronor, men fick ingenting. Nu jagar jag, herr finansminister, inte 1 första hand landstingens bidrag. Vad jag vill ha är en likformig behandling, så att inte de tre storstäderna diskrimineras. Jag är principiellt negativt in ställd till en konstruktion som den gamla, där statsbidraget ökar om den kommunala utdebiteringen höjs. Vad kan man nu i praktiken göra? Avtalet om mentalsjukvården utlöper den 1 januari 1972. Då har storstäderna — Om jag nu gör en för dem mycket partisk tolkning — samlat ihop en summa uppgående till minst 100 miljoner kronor, som jag skulle kunna rubricera som uteblivna skatteutjämningsbidrag. Detia förutsatt att ingenting händer under mellantiden, och det är väl det mest troliga eftersom olyckligt nog garantiregeln inte går att rubba under avtalsperioden. Det måste väl vara litet förargligt för finansministern, som väl aldrig hade tänkt sig att det skulle dra i väg och bli så stora belopp, år 1967 t.ex. nära 58 miljoner till de sju mest välställda landstingen. Det finns ju en chans att rätta till det. Finansministern kan kanske lägga ett förslag till storstädernas fördel. Jag förstår nog att chansen är liten. Inte ens den stundande julen och det givmilda sinnelag som den borde medföra kan väl beveka finansministern, men jag tyckte det var värt att få överlämna uppslaget tillsammans med en helgönskan om några fridsamma veckor för finansministern, utan frågvisa riksdagsmän.

Herr talman! Finansministern talade om de två kriterierna skattekraft och anpassning till Romfördraget utdebitering. Jag känner väl till denna huvudregel. Men, herr finansminister, just i detta sammanhang för landstingen har man ju gjort ett direkt undantag och gått ifrån dessa två kriterier. Här håller man kvar de gamla summorna, som har ett samband med helt andra händelser, nämligen 1957 och 1962 års ändringar i ortsavdragen. Man har alltså gjort ett undantag, och om man har gjort undantag för landstingen, anser jag det vara konsekvent att göra motsvarande undantag för de tre storstäder som står utanför landsting, i den mån de utför landstingskommunala uppgifter. Jag kan alltså inte dela finansministerns mening på denna punkt. När det förhandlades med storstäderna nämndes visserligen ingenting om garantiregeln, och det har jag förut sagt. Man undvek detta därför att man tyckte att storstäderna kunde klara sig själva. Det har finansministern också tydligt uttalat här. På sitt sätt kan väl också storstäderna klara sig själva, men det är ingen konsekvens och rättvisa i dessa bestämmelser, det vill jag bestämt vidhålla.

Herr talman! Herr Björk har frågat om jag kan lämna kammaren en redogörelse för de konsekvenser för vår arbetsmarknadsoch invandringspolitik, vår utlänningslagstiftning och våra an passningsåtgärder för invandrare som framstår som sannolika, om Sverige skulle uppnå en överenskommelse med EEC, innebärande en långtgående anpassning till Romfördragets förpliktelser. En huvudlinje i Sveriges invandringspolitik är att de utlänningar som invandrar till vårt land skall få möjlighet att försörja sig och få en levnadsstandard som är likvärdig med den som vi har här i landet. För att kunna fullfölja denna linje upprätthåller vi generell utlänningskontroll i form av bl.a. arbetstillstånd. Härigenom kan man avväga tillströmningen av utlänningar till vårt land med hänsyn till rådande <:arbetsmarknadsförhållanden och våra resurser på främst bostadsoch utbildningsområdet. Den generella utlänningskontrollen har emellertid hävts gentemot de övriga nordiska länderna, dvs. de länder som de flesta av våra invandrare kommer från. Enligt överenskommelsen om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har medborgare från övriga nordiska länder rätt att fritt resa in i landet och de är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd för att få arbeta på den svenska arbetsmarknaden. I överenskommelsen förutsätts att arbetskraften i största möjliga utsträckning skall förmedlas genom den offentliga arbetsförmedlingen. Förmedlingsarbetet har emellertid varit relativt begränsat. Sverige medverkar vidare i det europeiska samarbete som utvecklas inom OECD. I organisationens särskilda arbetskraftsstadga uppställs vissa regler för en liberalisering av arbetskraftsrörelserna. Sålunda skall medlemsstat bevilja arbetstillstånd åt medborgare från annan medlemsstat så snart det har konstaterats att lämplig arbetskraft, inhemsk eller utländsk, inte är tillgänglig inom landet. Sverige tar alltså redan nu aktiv del i ett internationellt samarbete som åter verkar på vår invandringsoch arbetsmarknadspolitik. Det nordiska samarbetet inom ramen för den gemensamma arbetsmarknaden har högre ambitionsgrad medan samarbetet inom OECD är av en betydligt lägre ambitionsgrad än det som är under utveckling mellan EEC:s sex medlemsländer. Enligt Romfördraget innebär den fria rörligheten för arbetskraften inom gemenskapen att varje på nationalitet grundad diskriminering av arbetstagare i medlemsstaterna i fråga om sysselsättning, lön och övriga arbetsvillkor skall avskaffas. I fördraget förutsätts en successiv övergång till den fria rörligheten. Gemenskapen befinner sig för närvarande i en andra utvecklingsetapp, men kommissionen har utarbetat förslag till en förordning som skall reglera slutmålet. Enligt förslaget har medlemsländerna inte rätt att som hittills behålla prioritet för de egna medborgarna på arbetsmarknaden för vissa angivna yrken eller för vissa områden inom det egna landet. Denna möjlighet har under de gångna åren utnyttjats endast i begränsad utsträckning av medlemsländerna. Förklaringen härtill är att det ända fram till år 1966 i huvudsak rådde brist på arbetskraft i fem av de sex medlemsstaterna. I verkligheten har tillströmningen av arbetskraft varit större från utanför stående länder än från gemenskapens medlemsländer i fyra av de fem länder som har fyllt sin brist på arbetskraft med arbetstagare från utlandet. Vid Romfördragets tillkomst fanns det i vissa medlemsländer en oro för att den fria rörligheten för arbetskraften inom gemenskapen skulle leda till okontrollerade strömningar av arbetstagare, som skulle utsätta de enskilda medlemsländernas sysselsättningspolitik för påfrestningar. Utvecklingen har hittills inte gett stöd för dessa farhågor. Även där stora löneskillnader har förekommit mellan två näraliggande medlemsländer har någon större överströmning av arbetskraft inte skett. Under trycket av den försämrade konjunkturen under år 1967 har emellertid skyddsklausulen för de egna medborgarna åberopats av några länder för ett par nya yrken och områden. Detta har dock skett i ringa utsträckning. Anställningen av utländska arbetstagare har minskat kraftigt. I Tyskland, Frankrike och Holland minskade vidare andelen arbetstagare från EEC-länderna i förhållande till andelen arbetstagare från tredje länder. Tecken tyder på att vissa medlemsländer kan komma att resa motstånd mot utformningen av den föreslagna förordningen för den definitiva övergången till fri rörlighet för arbetskraften. Vad man från dessa länder erinrar mot är slopandet av möjligheten att utnyttja skyddsklausulen för den egna arbetskraften samt prioriteten för arbetstagare från andra medlemsländer i förhållande till sådana arbetstagare från tredje länder som redan finns tillgängliga på platsen. Det kan påpekas att det inom den nordiska arbetsmarknaden inte finns möjlighet för medlemsländerna att åberopa en prioritet för det egna landets medborgare. Av det sagda framgår att även om en fri rörlighet för arbetskraften inom gemenskapen är målet enligt Romfördraget, så är det ännu för tidigt att säga hur omfattande rörligheten kommer att bli i praktiken. Att i den situationen redovisa vad effekterna för Sveriges del skulle bli vid långtgående anpassning till Romfördragets regler är svårt. De utredningar som utförts visar emellertid att det torde bli oundvikligt att Sverige i förhållande till EEC-staterna uppger vissa former som nu tillämpas för invandringskontroll. Detta gäller bl.a. bestämmelsen om att utlänning som skall arbeta i Sverige skall ha arbetstillstånd före inresan. Bestämmelsen måste slopas i fråga om medborgare i EEC:s medlemsländer, medan re geln även i fortsättningen kan upprätthållas i fråga om medborgare i utanför stående länder. Vidare kommer de fackliga organisationernas möjligheter att utöva inflytande på invandringens omfattning och inriktning att begränsas. I båda dessa avseenden kommer arbetstagare från EEC:s medlemsländer att behandlas i stort sett på samma sätt som för närvarande gäller för arbetstagare från de nordiska länderna. även efter en eventuell framtida anslutning till EEC kommer emellertid den gemensamma nordiska arbetsmarknaden med all sannolikhet att vara av större betydelse för vår del än arbetskraftens fria rörlighet inom ett utvidgat EEC. För Sveriges del framstår det därför som mycket väsentligt att den nordiska gemensamma arbetsmarknaden kan bestå även efter en anslutning till EEC. I Romfördraget har som mål för arbetsmarknadspolitiken satts att varje medlemsstat skall föra en ekonomisk politik som säkerställer en hög sysselsättningsnivå. Ambitionsnivån är för vår del betydligt högre. I 1965 års proposition om arbetsmarknadspolitiken angavs målet till full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Romfördragets bestämmelse då det gäller ambitionsnivån för arbetsmarknadspolitiken bör uppfattas som ett uttryck för det minsta krav som kan ställas på medlemsländerna. Det står varje medlemsstat fritt att föra en arbetsmarknadspolitik som har en högre ambitionsnivå, och flera av medlemsstaterna gör det redan i dag. Det finns alltså inget som hindrar oss att hålla, efter en eventuell anslutning till EEC, fast vid den arbetsmarknadspolitik som nu förs i vårt land. I fråga om våra åtgärder för att underlätta invandrarens anpassning vill jag erinra om att riksdagen med anledning av två motioner i våras hemställt att de principiella riktlinjerna för statsmakternas handlande i frågor om invandrande minoritetsgruppers strävan att bevara sin språkliga, kulturella och religiösa egenart belyses så noggrant som möjligt genom kompletterande undersökningar eller särskild utredning. Denna fråga liksom andra frågor om invandrares anpassning här, både vid ankomsten hit och på längre sikt, övervägs för närvarande inom departementet i samband med beredningen av utlänningsutredningens betänkande om invandringen.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för hans svar på min fråga. Man kan säga att frågan var hypotetisk, och den har blivit ännu mera hypotetisk på grund av den utveckling som skett sedan interpellationen framställdes. Sannolikheten och möjligheten av att Sverige uppnår någon form av Överenskommelse med EEC har nu skjutits ytterligare ett gott stycke framåt i tiden, och mycket av det larm som har förekommit i våra tidigare EEC-debatter framstår i dag som tämligen obefogat.

Den allmänt positiva inställning som det stora flertalet av oss har till en ökad liberalisering och ett undanröjande av olika slags gränser mellan Europas stater får ju inte förleda oss att avstå från kritiska granskningar av existerande institutioner. Vi måste tvärtom tvingas att noga överväga fördelar och nackdelar med olika tänkbara lösningar. Vad beträffar exempelvis alternativet utvidgning av EEC behöver vi en klar bild av vilka fördelar och vilka nackdelar som skulle vara förbundna med olika typer av Sveriges anknytning till EEC. Vi bör alltså inte dölja svårigheterna, även om vi är medvetna om de många fördelarna med ett vidgat europeiskt samarbete. En svårighet är onekligen — vilket också framgår av interpellationssvaret — att vi i Sverige i flera avseenden har en högre ambitionsnivå än en del andra europeiska stater. Vi har en högre ambitionsnivå när det gäller sysselsättningspolitiken och när det gäller strävandena att ge här i landet verkande utlänningar en med svenskar någorlunda jämförlig och likvärdig standard. Vi har en högre ambitionsnivå, skulle jag tro, när det gäller att någorlunda snabbt integrera och anpassa i det svenska samhället de utlänningar som verkar här.

Inrikesministern framhåller i sitt svar att konsekvenserna av en EEC överenskommelse på de områden som jag har berört är svåröverskådliga. Jag vill inte på något sätt bestrida detta. För en tid sedan ställde jag ungefär samma fråga till tjänstemän i det brittiska inrikesministeriet. De såg bekymrade ut och svarade att förhållandena var besvärliga samt att en stor utredning var i gång för att ge klarhet i hur dessa frågor ligger till. Jag vill inte heller bestrida någonting av de sakupplysningar som lämnas i interpellationssvaret. Däremot vill jag betona att när det här och var sägs att farhågorna för svårigheter i samband med arbetskraftens ökade rörlighet inom EEC-området hittills inte visat sig särskilt berättigade, så ger detta knappast någon bestämd vägledning om vad som kan hända på längre sikt.

Jag tror att de flesta ledamöter i riksdagen är medvetna om den problematik som här föreligger. Man har klart för sig att en möjlighet till vissa regleringar på detta område är önskvärd ur sociala synpunkter. Det finns väl krafter inom Svenska <arbetsgivareföreningen och även en del desorienterade yngre liberaler som föreställer sig att fri invandring är något odelat gott, men jag tror som sagt att det dess bättre är en minoritetsuppfattning. Givetvis är det värdefullt att interpellationssvaret upplyser exempelvis om att vid en fullständig EEC-anslutning kommer de fackliga organisationernas möjligheter att öva inflytande på in vandringens omfattning och inriktning att begränsas. Det beskedet måste självfallet intressera dem som närmast berörs. Den negativa faktor som man här får räkna med måste då vägas mot de positiva faktorer som kan ingå i internationella uppgörelser. Helt allmänt skulle jag vilja påpeka att det finns ett slags benägenhet till falsk parallellism i tänkandet på detta område. Vi är alla överens om att ett vidgat handelsutbyte, en ökad rörlighet för varorna, i allt väsentligt är någonting positivt. Vi har i stort sett kommit förbi gamla protektionistiska föreställningar. Vi är också någorlunda överens om att en ökad rörlighet för kapitalet över gränserna har många positiva aspekter, även om vissa reservationer där måste göras. Men av detta följer inte som något självklart, att en jämförlig rörlighet för arbetskraften över gränserna är ett odelat gott — här stöter man nämligen på vad som helt banalt kallas den mänskliga faktorn. Mitt intryck är att vi här i landet har ägnat alldeles för litet uppmärksamhet åt de många psykologiska problem som uppstår vid en plötslig konfrontation av befolkningsgrupper med olika kulturell, religiös och språklig bakgrund och med olika socialt och ekonomiskt utgångsläge. En sådan konfrontation kan ha många stimulerande drag och kan också ge anledning till att öka kontaktytorna mellan länder och folk. Men den kan även bli tämligen problematisk, beroende på vilka former den tar. Den skapar risker för att den i olika avseenden starkare gruppen diskriminerar den svagare gruppen. Sådana diskrimineringstendenser har vi dess värre kunnat observera i samband med den måttliga inflyttning av utlänningar som vi hittills har upplevt i vårt land. Det måste därför vara en utomordentligt angelägen uppgift för oss att vaksamt och energiskt bekämpa en sådan diskriminering bl.a. genom lagstiftning på de punkter där det kan visa sig nödvändigt. Att bädda för sådana konfrontationer i stor skala, att direkt åstadkomma sammanstötningar mellan befolkningsgrupper i mycket skilda utgångslägen, kan dock som sagt medföra åtskilliga besvärliga konsekvenser. Jag noterar med intresse vad inrikesministern säger om den nordiska arbetsmarknaden och vikten av att den nordiska gemensamma arbetsmarknaden kan bestå även efter en anslutning av Sverige till EEC. Jag tror att det är en synpunkt som inte tillräckligt har uppmärksammats i debatten, och det illustrerar på sitt sätt hur utomordentligt komplicerat det europeiska samarbetet är och hur angeläget det måste vara att här få till stånd vidast möjliga ram för olika samarbetsformer. Jag kunde i detta sammanhang fråga inrikesministern mera konkret vad han tror om möjligheterna att bevara den nordiska arbetsmarknaden gentemot Finland i den händelse att Sverige, Norge och Danmark skulle få någon form av anslutning till EEC. Min avsikt med interpellationen har ingalunda varit att bedriva något slags skrämselpropaganda mot EEC och mot EEC-reglerna. Jag tror emellertid att det är utomordentligt angeläget att vår EEC-debatt — över huvud taget vår debatt om västeuropeiskt samarbete — inte förs alltför högt ovanför vanligt folks huvuden, att den förs ned till de konkreta och påtagliga problem som omedelbart berör människorna. Jag betraktar inrikesministerns svar som ett bidrag till en sådan debatt och en sådan upplysning. Jag vill uttrycka den förhoppningen att de informationer som svaret ger skall få en vid spridning.
Herr talman! När jag i riksdagens sista, jag höll på att säga, skälvande minut har svarat på den här interpellationen har det inte varit för att ge upphov till en längre debatt; jag tror inte det blir någon sådan, och den är inte heller nödvändig just nu. Jag delar nämligen helt herr Björks uppfattning att vi har tid på oss att fundera över dessa frågor.

Det har varit avsikten, och jag hoppas att vad vi här har presenterat skall kunna bilda underlag för fortsatta diskussioner. Jag får säga att det var med en viss tillfredsställelse jag hörde herr Björk säga att det engelska inrikesdepartementets tjänstemän hade om inte slagit ifrån sig så ändå sagt sig ha stora svårigheter att kunna lämna en utförligare kommentar. De tjänstemän som under några månader i vårt inrikesdepartement sysslat med denna fråga har all anledning att notera detta. Själv noterar jag det med en viss tacksamhet för och uppskattning av det arbete som har lagts ned. Jag skall alltså inte gå in på någon debatt. Låt mig bara svara på herr Björks mera direkta fråga om Finland. De kontaktmän som vi har haft anger som sin mycket bestämda uppfattning att det är självklart att man har möjlighet att göra en särskild klausul för Finland, så att inte finnarna skulle behöva ge företräde åt EEC-medborgare. Därmed har väl en av de frågor i vilka det råder ovisshet blivit något klarare belyst.

Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att göra ett par påpekanden till konstitutionsutskottets utlåtande nr 56 i anledning av motion angående åtgärder för underlättande av kommunsammanslagning. Utskottet har starkt strukit under att sammanläggningar av kommuner inom kommunblocken endast skall ske under förutsättning av berörda kommuners frivilliga medverkan. Det är värdefullt ur flera synpunkter att konstatera detta. Att det skall vara frivillig medverkan finns det nämligen anledning att lägga märke till med hänsyn till vad som nu sker på en del håll. Jag tänker på den s.k. upplysningsverksamhet som be drivs dels av kommunförbunden, dels av vissa länsstyrelser. Jag har ett referat från en sammankomst i Malung i Kopparbergs län, där det heter på följande sätt: »Ett intressant argument för en snabb sammanslagning fördes in av kommunförbundets folk. De högre myndigheterna uppskattar i hög grad de kommuner som är ute i god tid i dessa avseenden, vilket alltså indirekt kan ge andra fördelar.» Att referatet är korrekt har jag haft tillfälle att få bekräftat. Med hänvisning till utskottets enhälliga utlåtande hoppas jag att den upplysningsoch informationsverksamhet, som i fortsättningen skall bedrivas, kommer att ske på mer sakliga och objektiva grunder än som här varit fallet. I den upplysningsverksamheten bör också frivilligheten understrykas — att den kommunala självstyrelsen skall respekteras. Det finns anledning att starkt understryka detta med hänsyn till vad som förekommer i motionen. Där talas om bristande framsynthet hos en del kommuner, att personliga intressen fått göra sig gällande. I sann »liberal» anda kräver också motionärerna åtgärder för att kommunreformen snarast skall komma till stånd att förhindra svåra ekonomiska förluster. Att jag inte delar den uppfattningen är självklart. Utskottets skrivning betonar starkt att sammanläggningen endast får ske under kommunernas frivilliga medverkan. Därmed har utskottet också understrukit den kommunala självstyrelsens värde och betydelse. Jag har, herr talman, från den utgångspunkten intet annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hemställer att riksdagen upptager de på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 hänförliga utgifterna på sätt vid memorialet fogad bilaga utvisar med den ändring som föranledes av att riksdagen avslagit Kungl. Maj:ts i statsutskottets utlåtande nr 198 tillstyrkta framställning om ett reservationsanslag på 300 000 kronor till Information om ny hyreslagstiftning.
Herr talman! Jag hemställer att riksdagen upptager de på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 hänförliga utgifterna på sätt vid memorialet fogad bilaga utvisar med den ändring som föranledes av att riksdagen avslagit Kungl. Maj:ts i statsutskottets utlåtande nr 198 tillstyrkta framställning om ett reservationsanslag på 300000 kronor till information om hyreslagstiftningen.

Ärade kammarledamöter! Riksdagens arbetsbelastning har under den gångna höstsessionen varit större än vid någon tidigare höstsession. Antalet till höstsessionen uppskjutna och därunder behandlade propositioner har sålunda varit 50 procent högre än genomsnittligt under perioden 1955—1965. Motsvarande siffra för motionerna är inte mindre än 168 procent. även antalet under höstsessionen nytillkomna ärenden har högst väsentligt ökat. Mest frappant är detta i fråga om interpellationer och enkla frågor, där ökningen är 121 respektive 328 procent, en utveckling som ur arbetssynpunkt måste betecknas såsom något skrämmande. Debattiden under höstsessionen har också varit nära 100 procent längre än medeltalet under de tio senaste åren. Antalet nytillkomna propositioner och skrivelser har varit 39, innebärande en ökning om 40 procent. även antalet nya motioner har ökat, nämligen med 30 procent.

Därmed synes det mig som om den nya personalorganisationen och den genom densamma möjliggjorda ytterligare intensifierade arbetsplaneringen har bestått sitt eldprov. Mot denna bakgrund är det mig angeläget att — med beaktande också av den bild eller de bilder som emellanåt sprids i försök att belysa riksdagens arbetsförhållanden — till kammarens ledamöter, inte minst utskottsordförandena men jämte dem också alla som dag efter dag, utan publicitet, i utskottsoch partiarbete samt eljest burit en mycket tung arbetsbörda, framföra mina uttryck för uppskattning. Jag vill också vid detta tillfälle framföra ett varmt personligt tack till kammarens sekreterare, som tillsammans med sin andrakammarkollega — riksdagens båda främsta tjänstemän — inlagt stora förtjänster om arbetets organisation och dess smidiga förlopp. Att sekreterarens medarbetare i kammarens kansli utfört ett hängivet arbete, torde kammarens ledamöter ha konstaterat. Med denna riksdag och denna session lämnar ett antal av våra kamrater kammaren. Två av dem, herr Elofsson och herr Harry Carlsson, är för närvarande sjuka, och jag tror att jag uttrycker kammarens samtliga ledamöters önskan att till dem framföres vår förhoppning om att de snart måtte vara återställda. Av de avgående ledamöterna har de flesta varit här länge. Herr Elofsson toppar listan med 31 riksdagar. Herr Einar Persson kommer därnäst med 25 riksdagar, och flera andra ledamöter har också varit här länge. Till dem alla framför vi här vår uppskattning för de insatser, som de under sin riksdagstid har gjort, för det hängivna arbete som de har presterat och för det trevna kamratskap som vi haft tillsammans med dem. Vi önskar dem som går till annan verksamhet framgång i denna och dem som drar sig tillbaka för att njuta höstens solljus en trivsam och glad tillvaro. För de allra yngsta skulle man kanske dessutom kunna tillägga ett »välkommen åter». Till kammarens samtliga ledamöter vill jag rikta ett mycket hjärtligt tack för det överseende och den vänlighet som städse har visats mig. Jag har försökt att göra mitt bästa för att förena kravet på arbetets effektivitet med hänsynen till ledamöternas berättigade önskemål att tillvarataga de intressen som binder dem vid hemorten. Till sist ber jag att få önska kammarens ledamöter en god och fridsam och trevlig julhelg med god mat i inte alltför rikligt mått. Detta tal besvarades av herr NÄS STRÖM i följande ordalag: Herr talman! Som kammarens ålderspresident ber jag att till Eder, herr talman, få framföra kammarens tack för det gångna arbetsåret. Vi kammarledamöter uppskattar det sätt på vilket Ni, herr talman, har lett våra förhandlingar även detta år. Edert lugna och gemytliga sätt att leda förhandlingarna värdesättes av oss alla. Vi ber också att få instämma i Edert tack till de ledamöter, som nu avgår, och vi tackar även vice talmännen och hela vårt kansli med sekreteraren i spetsen. På grund av Eder planering av arbetet har det arbetsfyllda schemat kunnat avverkas i beräknad tid. Vi tillönskar Eder, herr talman, vice talmännen och hela vårt kansli en vilsam juloch nyårsferie, tills vi i januari får tillfälle att säga »Välkommen åter!»